Herr talman! Erik Ottoson har frågat mig om jag anser att Digitaliseringsrådet kommer att möta de utmaningar som Erik Ottoson pekar på eller om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att stärka rådets befogenheter att faktiskt ta fram konkreta policyförslag för att gynna digitaliseringen men också hantera de utmaningar som digitaliseringen innebär. Nu tycks inte Erik Ottoson vara här, men det finns ett stort intresse för Digitaliseringsrådet. Jag fortsätter ändå. Det kan hända att någon i kammaren är intresserad. Regeringen fattade den 18 maj 2017 beslut om strategin för ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Ett hållbart digitaliserat Sverige står för långsiktighet där mervärdet av digitaliseringen tillvaratas och utmaningar längs vägen hanteras. Ett tydligt ledarskap krävs där politiken agerar för att förbättra förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige sker på ett sätt som ökar samhällsnyttan. På så vis kan de utvecklingsmöjligheter tillvaratas som till exempel sakernas internet, automation, artificiell intelligens och användning av stora datamängder medför. Genomförandet av digitaliseringsstrategin och regeringens digitaliseringspolitik kräver ett kontinuerligt politiskt engagemang. Nationell samordning, utformning av regelverk och förmåga att identifiera hinder och aktivt förhålla sig till uppsatta mål är viktiga aspekter. Ett tydligt politiskt och statligt ledarskap kommer därför att vara avgörande för att skapa det nödvändiga förändringstrycket. Med strategin har hela regeringen åtagit sig att leda omställningen. Ett digitaliseringsråd med tillhörande kanslifunktion har inrättats, bland annat för att stödja strategins genomförande. En av Digitaliseringsrådets uppgifter är också att vidareutveckla insatser och lämna förslag till konkreta åtgärder. En samordnande statssekreterargrupp finns också inom Regeringskansliet eftersom genomförandet av politiken för digitalisering kräver ett horisontellt angreppssätt över flera politikområden. Som framgår av vad jag har sagt har Digitaliseringsrådet redan i dag i uppgift att föreslå konkreta insatser. Jag ser i dagsläget därför inte behov av att stärka Digitaliseringsrådets befogenheter. Då Erik Ottoson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade andre vice talmannen överläggningen avslutad.